Fru talman! Jag vill bara till Arne Gadd säga att de förslag som framskymtar i denna skrivelse är organisatoriska förslag. Inget av dem berör direkt människorna. Den viktiga biten av vårt samhälle har man glömt. Den enskilde medborgaren Kurt, eller vad man nu vill kalla honom, som på ett ställe inte får varor som han efterfrågar eller den kvalitet och den service som han önskar till det pris som han är villig att betala, kan vända sig till andra för att bli nöjd. Den möjligheten föreligger inte inom den offentliga sektorn. Den sjuke hänvisas till ett visst sjukhus eller viss läkare. Inte minst genom Dagmarreformens genomförande blev valfriheten än mer begränsad och vården ännu sämre. Man tvingas gå till en försäkringskassa, ett postkontor, en byggnadsnämnd, en skattemyndighet, en passmyndighet osv. Därför, Arne Gadd, eftersträvar vi att det i många fall inom den offentliga sektorn skall finnas ett privatiseringsalternativ.
Fru talman! Det är självklart att centern slår vakt om den svage i samhället. Det vore oss fjärran att införa systemförändringar, som skulle leda bort från den idéinriktningen. Statens uppgift är att fördela resurserna rättvist över landet och få ut så mycket som möjligt av de resurser som ställs till förfogande. Jag tror att man kan vinna oerhört mycket mer genom att decentralisera själva användningen av resurserna ut till de mindre områdena och till de enskilda människorna. Jag vill understryka det som jag hävdade i mitt tidigare inlägg, att det just är ute i byar, i stadsdelar och i kvarter som man kan bygga upp en gemenskap, en gemenskap som för många människor i dag betyder oerhört mycket — kanske mer än vad man anar. Det är många människor, både i tätorter och i glesbygder, som känner sig övergivna och osäkra. Därför är det mycket angeläget att skapa en gemenskap och att samhällets insatser — det gäller både stat, landsting och kommuner -— får en sådan inriktning.
Fru talman! Förhoppningsvis tar väl inte livet slut för någon av oss i och med att riksmötet avslutas i morgon. För folkpartiets del gäller att vi tänker fortsätta det arbete som vi påbörjade 1978/79 i syfte att ta bort onödiga regleringar och höja servicenivån för den enskilde medborgaren när det gäller offentliga tjänster. Detta tänker vi göra på ett sådant sätt att det blir möjligt att fatta konkreta beslut i riksdagen i dessa frågor. Om jag får avsluta med att säga ungefär detsamma som Arne Gadd sade, blir det väl: Lycka till i opposition!

Fru talman! Jag ser av talarlistan att jag, eftersom vpk inte har någon reservation till det här ärendet utan bara ett särskilt yttrande, har kommit litet i bakvatten. När regeringen lade fram redogörelsen för vad man tänkte göra och vad man arbetade med såg vi det just som en redogörelse som det inte fanns så mycket mer att säga om. För vårt partis sida sade vi oss att vi tids nog kommer att kritiskt få granska alla de förslag som kommer fram och göra detta utifrån vår uppfattning om hur den offentliga sektorns förnyelse bör gå till, inom vilka områden den bör utvecklas osv. Men de borgerliga partiernas företrädare i utskottet passade på att reservera sig, hur man nu kan reservera sig mot en redogörelse. Men detta är nu i alla fall ett faktum. Jag tror att det beror på att man så här i valkampens hetta söker strid om allting som går att strida om och att det är därför man i dag, på mycket lösa grunder, försöker föra en debatt. Att de borgerliga söker strid om allting är väl för att visa för uppdragsgivare inom näringslivet och SAF att man verkligen för kampen för en privatisering av den offentliga sektorn. Jag vill i anslutning till den debatt om kommunernas och landstingens ekonomi som nyss fördes, och i vilken jag var förhindrad att föra fram mina synpunkter, säga att min uppfattning är att de borgerliga — främst moderaterna — inte har ett dugg emot att de verksamheter som i dag drivs inom den offentliga sektorn expanderar och utvecklas. Bara de blir föremål för privata profiter är man gärna med och tar en bit av kakan. Men det är just det grundläggande motståndet mot det kollektiva — det gemensamma — ansvaret som man försöker föra en kamp kring. Naturligtvis blir det så när näringslivet flödar över av kapital. Det finns ett överskott på kapital i samhället som söker nya profitabla verksamheter. Då attackeras den offentliga sektorn. Framför allt om man skall diskutera förnyelsen blir det ett utmärkt tillfälle att försöka tala om vilka delar som borde överföras i privat regi. Just inför sådana attacker skulle jag vilja nämna något som är oerhört viktigt när man talar om effektiviteten. Att kritisera effektiviteten är ett mycket listigt och försåtligt sätt att föra debatten om den offentliga sektorn. Det är nämligen lätt att hamnai en fälla när man diskuterar effektiviteten — att man försöker försvara den offentliga sektorn utifrån de regler som gäller i det privata näringslivet när det gäller att få en snabb avkastning av insatta medel, att man skall ha så litet folk som möjligt i verksamheten och att man skall ha så stor produktion som möjligt. Det är mycket viktigt för oss som försvarar den offentliga sektorn och anser att den i fortsättningen kan utvecklas på bästa sätt i kollektiva och gemensamma former att vi passar oss för den debatten, eftersom det inte går att mäta effektivitet inom den offentliga sektorn på samma sätt som i det privata näringslivet. Det är inget som säger att korta behandlingstider och litet folk på ett sjukhus med mycket små kapitalinsatser är särskilt effektivt om det krävs en omfattande eftervård för att patienterna har kvardröjande problem och om man inte får tid med patienterna på ett sådant sätt som man skulle vilja ha. Om man talar med folk som arbetar inom sjukvården anser de att de har alldeles för litet tid att tala med patienterna, för att komma till rätta med deras personliga problem och andra problem och för att ägna tid åt dem så att de får en riktig omvårdnad. Samma sak kan gälla på daghem. Det är inte alls säkert att litet personal och mycket barn är särskilt effektivt, även om det vore det med kapitalistiska mått. Det kan tvärtom vara så att man lämnar över mycket av den nödvändiga vuxenkontakten till föräldrarna som, när barnen är oroliga och känner otillfredsställelse, måste ta ledigt och vara hemma med barnen för att barnen inte mår bra och på det sättet belastar den offentliga sektorn. Det är således inte så lätt att diskutera effektiviteten. Jag tror inte att kritiken mot jättesjukhusen i USA som är privata är mindre än kritiken mot t.ex. Huddinge sjukhus. Jag tror att kritiken är ungefär densamma. Jag tror inte att den privata verksamheten har bättre förutsättningar att göra något annat på detta område. Tvärtom tror jag att den har sämre förutsättningar i det långa loppet. Man måste diskutera den offentliga sektorn utifrån dess särart. Den är ju till för att delvis lindra verkningarna av ett rått kapitalistiskt samhälle. Den behövs för rättvisan, för livskvaliteten och för fördelningen. Men den måste också inom sig utvecklas på ett sådant sätt att den kan framstå som en sektor med rättvisa där människor har inflytande och där verksamheten har en hög kvalitet.

Om man organiserar den offentliga sektorn som en spegelbild av den privata med hierarki, byråkrati, chefer som bestämmer och undersåtar som kilar på minsta vink, då kommer man ingenstans. Då kommer den offentliga sektorn att stelna och bli en avbild av den privata sektorn. När man nu skall förnya den offentliga sektorn tror jag att själva drivkraften, själva möjligheten till utveckling, ligger just i att man gör något helt annat av den offentliga sektorn. Man skulle kunna utveckla den offentliga sektorn på ett sådant sätt vad gäller arbetsliv, arbetstillfredsställelse, resultat och effektivitet med samhällsekonomiska mått att den privata sektorn skulle ställas helt i skamvrån och vara helt passerad. Då fordras det också en mycket genomgripande förändring. Jag tror inte att de privata alternativen har någonting att erbjuda. De som är mest lämpade att utveckla den offentliga sektorn är de som i dag är anställda där, har erfarenhet av den och kan arbeta med den. Utifrån en grundläggande demokratisk-politisk diskussion och efter beslut här i riksdagen tror jag det finns stora möjligheter att åstadkomma en god offentlig sektor som med lätthet kan försvara sig mot privata angrepp. Jag skulle vilja skicka med detta med anledning av vårt särskilda yttrande i betänkandet.
Fru talman! Låt mig bara säga till Hans Petersson i Hallstahammar: Vi sökte inte strid i den här frågan. Vi var tvärtom beredda att acceptera att skrivelsen lades till handlingarna utan några kommentarer, och då hade det inte blivit någon debatt i frågan. Jag ville säga detta enbart med anledning av att Hans Petersson påstod att vi hade sökt strid i frågan.
Fru talman! Jag bara relaterade min uppfattning från utskottssammanträdena, och den uppfattningen har jag kvar.

Fru talman! Efter att ha hört de borgerliga företrädarna känns det angeläget att redovisa regeringens förnyelseprogram i vad gäller den offentliga sektorn. Det program som har förelagts riksdagen i form av en skrivelse innehåller tre huvudområden. Det ena ställer fram behovet av att förbättra servicen gentemot medborgarna. Det andra tar upp effektivitetsfrågorna, vikten av att kunna förbilliga den offentliga verksamheten. Det tredje handlar om medborgarinflytandet, om demokratifrågorna. De medel som anges i programmet är bl.a. decentralisering, en delegering och ett större utrymme för personalen, för deras engagemang och mångfald. Moderaterna och folkpartiet — några steg efteråt — pläderar för privatisering och nedskärningar i den offentliga verksamheten. Var centerpartisterna står vet jag egentligen inte riktigt. De är ganska tysta centralt, men ute på fältet, bland aktiva kommunaloch landstingspolitiker, möter man glädjande nog mottendenser till att ge sig på den offentliga sektorn. Vi märker också att allt fler människor känner oro inför moderaternas tal om systemskifte. Man undrar om inte den svenska modellen duger. Man undrar vad det är för system som skall sättas i stället för den sociala trygghet som man har vant sig vid. Mot den bakgrunden känns det angeläget för regeringen att klargöra sin syn på den offentliga sektorn och hur vi vill utveckla och förnya den. Att grundläggande mänskliga behov som vård, omsorg och utbildning genom den offentliga sektorn ställs utanför den kommersiella marknaden är en grundläggande deli regeringens strävan att skapa trygghet och rättvisa och undanröja sociala skillnader. När verksamheter organiseras i de demokratiska organens egen regi skapas också möjligheter för medborgarnas delaktighet och medverkan som inte har samma motsvarigheter i marknadsekonomiska modeller. I ett framtidsperspektiv kan vi också klart se förändringar på arbetsmarknaden som tar sikte på en mer flexibel arbetstid och samtidigt ökade inslag av frivillig samverkan människor emellan. Vi går alltså från en tid då alltför ensidiga krav riktades mot samhället, och utrymmet för gemenskap och personligt ansvar ökar i motsvarande grad. Möjligheterna att kombinera demokratiskt uppbyggd offentlig verksamhet med frivillig samverkan genom medborgarnas egna insatser är också, enligt min mening, mycket goda. De krav på förnyelse som regeringen nu tar upp och den självkritik som vi har idkat skall inte ses som ett underkännande av dagens offentliga verksamhet. Rader av internationella jämförelser visar att sjukvård, utbildning och barnomsorg har mycket hög kvalitet i Sverige. Man behöver inte göra särskilt många resor utanför landets gränser för att också se vilken kvalitet som finns inom svensk statsförvaltning och hos de offentligt anställda tjänstemännen. Jag har läst en nyutkommen bok som bär titeln 1989, med bidrag av förre landshövdingen Per Nyström.

Utmaningen för den generationen låg i att förvandla den stat som tidigare i stort sett varit en reglerande överhet till institutioner i folkets tjänst. Gustav Möllers misstro mot den etablerade byråkratin var stark. Han såg risken att de politiska intentionerna hos regering och riksdag skulle förvanskas på vägen till de avgörande platserna i klassrum, på socialkontor och ålderdomshem. Man kan spåra minst fyra led i Möllers reformpolitik. Regeringen, inte domstolarna, skulle vara sista instans — i synnerhet för den viktiga sociala lagstiftningen. Lokala, folkligt etablerade organ skulle ha ett direkt inflytande över reformpolitiken. Fackföreningarnas arbetslöshetskassor skulle själva ha hand om den offentliga arbetslöshetsförsäkringen. På motsvarande sätt inrättades försäkringskassorna och de kommunala pensionsnämnderna. Även för den tidens näringspolitik litade Möller till lokala organ. Särskilda lokala företagarföreningar med en styrelsemajoritet vald av företagarna själva fick uppdraget att förvalta statens kreditstöd till företagen. Ett ytterligare led i Möllers tänkande var att han i de nya reformprogrammen för t.ex. arbetsmarknadspolitik och bostäder gick förbi de gamla ämbetsverken och upprättade nya, för att regering och riksdag skulle få tillräckligt genomslag för sin reformpolitik. Ett annat led gällde rekryteringen till många nya ämbetsverk, vilket väckte stormar. Möller räknade bort alla traditionella akademiska meriter och satsade i stället på människor som varit genuint intresserade av reformområdet. Risken för att de politiska intentionerna förvanskades skulle minimeras. Möllers recept var att undvika att reformpolitiken drogs in i den etablerade byråkratin. Efter Gustav Möllers tid har 1950-, 1960 och 1970-talen inneburit en oavbruten period av utbyggnad av den offentliga verksamheten. Samhällets och medborgarnas krav på utbildning, vård och omsorg har varit pådrivande, liksom behovet att i en alltmer komplicerad och sammanvävd samhällsekonomi skapa fungerande förvaltningar till gagn för medborgare och företag samt till skydd för t.ex. natur och miljö. Men en självkritisk granskning visar nu att denna utveckling också främjat detaljreglering, centralstyrning på olika nivåer i samhällsorganisationen och en förvaltningsapparat som brister i demokratiskt inflytande och deltagande från medborgarnas sida. Detta överensstämmer inte med de antibyråkratiska ideal som präglade Möllers arbete. Regeringens förnyelsearbete har i en inledande fas i stor utsträckning gått ut på att i den offentliga förvaltningen, i myndigheter, kommuner och landsting, legalisera självkritik och mobilisera förändringsvilja. Vi har haft många aktiviteter på det temat. En av dem, en mässa — ”Staten i medborgarnas tjänst” — får väl symbolisera vad vi vill åstadkomma med förändringsarbetet. Den fortsatta utvecklingen av den offentliga verksamheten kommer inte att präglas av stor expansion och utbyggnad. I stort sett är det bara inom barnoch äldreomsorg som det förestår volymutbyggnad. Av detta måste vi dra den slutsatsen att en betydligt större tonvikt måste läggas på verksamhetens innehåll och kvalitet. En hel del av den offentliga sektorns sätt att fungera måste med andra ord omorienteras från stora volymutbyggnader mot innehållsoch kvalitetsfrågor. Människors skilda levnadsvillkor och önskemål behöver också bättre tillgodoses av stat, landsting och kommuner. Likställighetsmålet har stor förankring i den svenska folksjälen. Tyvärr har detta mål av alltför många i " den offentliga sektorn missuppfattats så att de tror att människor är exakt lika " och att de tjänster de ger därför kan utformas efter generella system. Men det är faktiskt så att vi är olika som människor. Om vi skall kunna tillmötesgå kvalitetskrav och skilda behov måste människor behandlas olika, så att vi åstadkommer någorlunda likhet i fråga om resultatet av de av regering, riksdag och kommuner beslutade insatserna. Detta kommer att kräva en hel del av attitydförändringar, men också en hel del nya, lokala styrinstrument för att ge likställighetsmålet denna fördjupade innebörd. När det gäller formerna för den politiska styrningen i stat, landsting och kommuner kommer samma krav att ställas på förnyelse och förändring som de vi nu riktar mot innehållet i den offentliga verksamheten. Lagar och författningar är viktiga instrument för politisk styrning. Men dessa instrument är överutnyttjade, och på många områden motverkar nya lagar och regler sitt eget syfte i fråga om att förverkliga politiska intentioner. Tjänstemännen på våra försäkringskassor har att beakta sammanlagt 16 000 regeltexter, som är avsedda att med laglikhetens exakta linjal garantera likabehandling i alla upptänkliga fall. Resultatet blir att det är omöjligt för den enskilde tjänstemannen att tolka lagens anda och väsentliga avsikter. Liknande arbetssituationer har skapats på andra håll. Detta hart.ex. lett till att den personal som deltar i den försöksverksamhet som bedrivs vid de s.k. servicemyndigheterna vid sidan av sin tillämpning av regelböckerna tecknar ned i vilka fall de tror att de uttolkat lagens anda i enlighet med regeringsoch riksdagsbeslut och i vilka fall de märker att lagens bokstav leder till orimliga negativa konsekvenser. Så långt har vi reglerat i den svenska modellen att vi på detta sätt måste börja söka efter nya instrument för att kunna fullgöra de intentioner som uttalats av regering och riksdag. Detaljregleringen av offentlig verksamhet hotar att undergräva något av det mest värdefulla vi har i offentlig verksamhet, nämligen att tjänstemännen ges möjlighet att på rätt sätt tolka intentionerna bakom regeringens och riksdagens beslut. Under senare år har lagstiftarna i större utsträckning övergått till mer allmänt övergripande ramlagar. Men resultatet har ofta blivit att myndigheterna fyller ramen med ett stort antal detaljföreskrifter. Med reservation för att jag inte minns den exakta siffran kan jag nämna att myndigheterna fyller på med tre gånger så många regler och lagar som regering och riksdag beslutat om. Av detta förstår ni vad som blivit följden av att införa ramlagar som i stora drag anger huvudinriktningen. Den omsorg som vi i den politiska processen lägger ned på det vi kallar ”skrivningarna” förenas ofta inte heller med en liknande omsorg för hur besluten skall förverkligas i hållning och arbetssätt hos alla de människor som i sitt dagliga arbete förverkligar politiken. En lärdom från arbetet med den offentliga sektorns förnyelse är att en sådan process av opinionsbildning, utbildning och metodutveckling för organisationsförändringar är en förutsättning för att nya politiska signaler skall få genomslag. Ett ytterligare fält för självkritik är de politiska organens oförmåga att i efterhand se efter om de avsedda målen uppnåddes. Ta som exempel den ambition som läggs ned i kommuner och landsting på att göra upp budgetar och motivera ny verksamhet och nya utgifter, och ställ detta mot det relativt klena resultat som sedan återredovisas när det gäller hur målsättningarna och syftena i verkligheten slog gentemot allmänheten! Det läggs med andra ord ned för mycket energi på att i förhand reglera lösningar och för litet möda på att kontrollera om reformernas mål uppnåtts. När nu kommunindelningsreformerna genomförts och utvärderats, förestår en period av decentraliserat politiskt beslutsfattande i kommunerna. Intressanta försök har inletts med hjälp av en särskild lagstiftning. Det finns anledning för regering och riksdag att när denna försöksverksamhet pågått ytterligare en tid skaffa sig underlag för en intressant diskussion om det är möjligt att ute i kommuner och landsting förlägga en stor del av beslutsfattandet närmare människorna. Genom frikommunsförsöket får också riksdagen ett material för att bedöma den centrala politiska frågan hur mycket regering och riksdag skall lägga fast och hur mycket man kan lägga ut till kommuner och landsting för att få en nödvändig lokal anpassning av välfärdspolitiken. En förnyelse av den offentliga sektorn förutsätter en klarare ansvarsfördelning mellan politiker och de anställda i den offentliga sektorns alla förvaltningar och arbetsgrenar. Det syns tydligt av det material vi har att det på den punkten finns behov av en klarare gränsdragning. Politiker skall ange verksamhetsmål; verksamhetens detaljutformning kan läggas på myndigheten själv och i större utsträckning decentraliseras. Detta gäller regeringen i dess förhållande till myndigheter liksom staten i förhållandet till kommunerna, men det gäller också inom kommunerna och inom myndigheterna, i förhållandet mellan centrala förvaltningar och dem som gör själva jobbet. Med en friare, mer ansvarig och engagerad yrkesroll för den offentliga sektorns anställda öppnas också nya vägar för medborgarnas inflytande och delaktighet. I stället för att bläddra i instruktionerna eller vänta besked uppifrån får de anställda bättre möjligheter att på eget initiativ och efter eget omdöme inom givna ramar ta till vara synpunkter och önskemål från medborgarna. Det gäller föräldrar i daghemmet eller skolan, den gamle på vårdhemmet eller den sjuke på sjukhem eller sjukhus. Jag har med det här försökt säga att den offentliga sektorns förnyelse inte är något som vi med raska klubbslag kommer att besluta om här i riksdagen. Det vi nu inlett är en djup och förmodligen långvarig process, där strategiskt viktiga inslag är förändringar som tar sikte på bättre styrning och bättre förankring av välfärdssamhället hos människorna, och vidare att lyfta fram effektivitetsfrågorna, inte minst mot bakgrund av den nuvarande ekonomiska situationen. För att informera riksdagen om grundläggande synsätt i förändringsarbetet har regeringen avlämnat skrivelsen om den offentliga sektorns förnyelse. Vi har också avlämnat flera viktiga propositioner när det gäller statens personalpolitik, datapolitiken, försök med ny länsförvaltning i Norrbottens län, förslag om enklare regler för kommunalförbund och förslag om närvarorätt — men ej beslutanderätt — för personalföreträdare i kommunala nämnder och styrelser. Härtill kommer ett stort arbete från verksledningskommitténs sida som innebär, hoppas jag, att riksdagen får ett kvalitativt bra och intressant material och att man får möjlighet att diskutera och ta ställning till relationerna mellan regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter. Vidare bedriver stat-kommun-beredningen ett arbete och ger fortlöpande intressanta förslag. Demokratiberedningen har bl.a. i uppgift att se över frågan om en principskiss och att möjliggöra en sådan när det gäller en ny och enklare kommunallagstiftning. Vidare har man att lägga fram förslag till decentralisering av beslut i kommuner. Dessutom skall man finna nya vägar för medborgarnas delaktighet i dessa sammanhang. Utredningen har att med särskild uppmärksamhet studera folkrörelsernas kooperativa möjligheter. Vid sidan av utredandet har, inom ramen för förnyelseprogrammet, en rad försök inletts. Man samarbetar med kommuner, landsting och myndigheter. Låt mig för er här i kammaren redovisa att det är oerhört intressant att besöka de myndigheter och kommuner som bedriver sådan här försöksverksamhet. En tjänsteman i regeringskansliet har sagt till mig att när han åkte ut med tidigare statsråd började man med att presentera en förteckning över gnöl. Nu möter man inte enbart gnöl, och man börjar inte med att tala om att man ser tio problem utan att man ser tio möjligheter. Det tycker jag är ett bevis på att en oerhört positiv attitydförändring är på gång hos våra myndigheter, kommuner och landsting. Redan nu finns det alltså åtskilliga exempel på att försöksverksamheten har stimulerat till nya initiativ. Det gäller också andra kommuner och myndigheter än dem som ingår i försöksverksamheten. Nio kommuner och tre landsting ingår i frikommunsprojektet. Tre kommuner deltar i särskilda serviceprojekt. Vidare har ett sjuttiotal kommuner inlett projekt och försöksverksamheter, avsedda att åstadkomma förändringar inom barnomsorgen. Syftet är att delegera ansvar och beslut till de enskilda människorna på daghemmen och att öka föräldrarnas möjligheter att påverka och delta i arbetet. Ett hundratal projekt med nya former av ökad individuell valfrihet i hemvården prövas. Sju statliga myndigheter ingår i ett särskilt serviceprojekt. Ytterligare drygt 40 myndigheter har på eget initiativ startat liknande projekt. Jag ser allt detta som ett gott bevis på att regeringens intentioner tas upp på ett konstruktivt sätt, att det finns — vilket är positivt — en vilja till förändring inom svensk offentlig verksamhet. Socialdemokratin har som regel varit pådrivande i fråga om utvecklingen av den svenska välfärdsmodellen. I stora delar har reformerna kunnat genomföras i enighet - ibland har ett eller flera borgerliga partier senare slutit upp bakom reformerna. Mätt som andel av bruttonationalprodukten har den offentliga sektorn aldrig expanderat snabbare än den gjorde under de sex åren med borgerliga regeringar. Fördelarna av ett gott samförstånd och, för de borgerliga partiernas del, av ansvaret för den expansion som den offentliga sektorn har genomgått borde motivera gemensamma tag i detta arbete. Så är, tyvärr, inte fallet helt igenom. I stället driver moderaterna nu kravet på ett systemskifte och på en privatisering. Bortsett från vad någonting sådant skulle leda till i form av orättvisor och sociala skillnader för debatten därmed in på ett antal olika sidospår. Den offentliga sektorn har drygt 1,4 miljoner anställda. Jag har inte kunnat uppfatta hur många av dem det är som skulle kunna beröras — eller privatiseras — om moderaterna fick sin vilja igenom. Inte heller vet jag om moderaterna själva har tillgång till några sådana beräkningar. Jag hyser inget större hopp om att moderaterna skall ändra sig på den punkten. Privatiseringsinitiativen kanske passar — om det är så, att det förekommer nyliberala strömningar som inte tar lika hårt på kraven på jämlikhet och rättvisa. Det är själva kärnan som de angriper. De vet att det är härifrån som jämlikhetsoch broderskapstankarna kommer, som Per Nyström sade i sin bok. I samband med det här arbetet har jag — det vill jag gärna säga — också stött på moderata landstingsoch kommunalpolitiker som med kunnighet och engagemang, och även med inlevelse i sitt arbete, ställer upp för de kommunala fjärrvärmeverk som man sparat ihop till. Detsamma gäller pengar, som används till att modernisera sjukhus och andra byggnader inom den offentliga verksamheten. Jag beklagar att den linje som jag möter bland moderater i kommuner och landsting inte slår igenom i moderaternas agitation centralt. Jag vill säga till Karl Boo att jag ute i landet möter allt fler centerpartister som reagerar negativt på moderaternas systemskifte. Jag har hört mycket litet från Karl Boo på den punkten i dag. Vi vet inte var centerpartiet står. Är centerpartiet på väg att bli profillöst i ytterligare en fråga — systemskifte eller ej i fråga om den svenska modellen. Jag har träffat centerpartister som skall åka till Landstingsförbundets kongress i Östersund denna vecka. De har analyserat moderaternas förslag om att ersätta den nuvarande ordningen med landstingsfinansierad sjukvård med ett försäkringssystem. Jag kan försäkra Karl Boo att de är djupt oroade över att sådana tankegångar skulle kunna slå igenom i svensk politik. Centerpartiet centralt är emellertid oerhört tyst i dessa frågor. Moderaterna har i en motion lagt fram ett förslag om att kommunerna skall fråntas stora summor pengar samt att det skall införas ett tillfälligt skattestopp för kommuner och landsting. Inte heller när det gäller denna typ av stora förändringar har jag hört att centerpartiet reagerar. Det är förvånande att centerpartiet centralt inte tar avstånd från sådana här förslag. Jag har lyssnat på den debatt som har förts här, fru talman. De borgerliga säger att det inte blev mycket av regeringens förnyelsearbete för den offentliga sektorn. Samtidigt kan vi läsa i reservationen till detta betänkande, att eftersom ”det enligt utskottets mening är centrala problem, som regeringen tar upp” kan riksdagen inte nu ta ställning till frågan. Det måste vara så, att det antingen tas upp centrala problem i denna skrivelse eller också är skrivelsen helt betydelselös. Eftersom jag förstår att det är insiktsfulla debattörer jag har att göra med, tolkar jag detta så, att de mycket väl inser att det är centrala frågor som regeringen här tar upp, att det är betydande förändringar och förnyelsearbete som regeringen vill åstadkomma. Men valet närmar sig, och då är det taktiskt att säga att det inte blev så mycket av regeringens arbete på denna punkt. Antagligen hade de borgerliga hoppats att få stå ensamma på scenen och säga att svensk socialdemokrati står för byråkrati och inte vill förändra i den offentliga sektorn. Nu möter ni en socialdemokrati som inte kommer att försvara stinsen om tåget går för sent. Det kanske var ett streck i räkningen i den taktiska uppläggningen av valdebatten när det gäller den offentliga sektorn. Jag hoppas till sist att vi skall få till stånd ett konstruktivt förnyelsearbete för den svenska offentliga sektorn, därför att stora delar av förslagen till förnyelse trots allt har att göra med instrumenten för politikens genomförande. Det skulle vara en styrka för oss om vi vore överens om instrumenten för genomförandet av politiken.

Fru talman! Låt mig först till civilminister Bo Holmberg säga att man i och för sig kan anse att regeringen i denna skrivelse tar upp centrala problem. Men det gör den på ett pratigt och mycket oprecist sätt, som omöjliggör varje definitivt ställningstagande. Det var en av de svårigheter som vi hade när skrivelsen kom oss till handa. Jag vill än en gång, fru talman, till civilministern rikta de frågor som jag ställde i mitt anförande : Hur var det med handläggningen? Varför fattade regeringen ett beslut den 18 april, anordnade en presskonferens den 23 april medan skrivelsen till riksdagen var oss till handa först ytterligare 14 dagar senare? Det vore mycket bra med ett svar på den frågan. Innebär skrivelsen också förslag om privata alternativ, eller tar regeringen efter några rader tillbaka tanken på privata alternativ? Vilket är det som gäller? Kan Bo Holmberg tänka sig att man prövar olika privata alternativ eller kan han det inte? Hur är det med tjänstemännen? Är det, som många kan tolka texten, så att tjänstemännen fr.o.m. byråchef och uppåt skall politiseras? Skall vi gå mot ett amerikanskt system, ett ss.k. split system, eller skall vi behålla den gamla fina svenska ämbetsmannatraditionen? Hur är det med de ekonomiska förutsättningarna? Varför saknas varje form av ekonomisk analys i denna skrivelse? Varför valde man att lägga fram denna i form av en skrivelse och inte i form av proposition, som oppositionen hade haft möjlighet att väcka motioner till och som vi sedan hade kunnat föra en allmän debatt om här i kammaren? Låt mig sedan, fru talman, ta upp ytterligare en punkt. Civilministern anknyter till Per Nyström och talar om att moderaterna angriper själva roten till systemet, och det är rätt om man menar att roten till systemet är att det endast är folkrörelserna som skall få föra allmänhetens talan. Varför får inte enskilda individer eller andra föreningar också föra allmänhetens talan eller söka bidrag? Varför får t.ex. inte Nöbbelövs värmesamfällighet ansöka om bidrag; varför måste det bara ske i folkrörelseform? Är socialdemokraterna rädda för att andra alternativ skall växa fram i samhället? Jag tycker det luktar litet grand av monopol. Är socialdemokraterna rädda för att enskilda, självständigt tänkande människor skall ta saken i egna händer? Det får man tydligen inte göra. Fru talman! Vad gäller lagar och förordningar nämnde civilministern att det är så många som 16 000 på försäkringskassesidan. Då gäller enligt min uppfattning att man skall ha klara och enkla regler. Det har vi eftersträvat från moderat håll. Det kan man inte lösa, som civilministern har antytt, genom att föra anteckningar om hur man tillämpar alla dessa paragrafer och förordningar. Rättssäkerheten måste vara det främsta motivet, och om det talade civilministern dess värre inte alls. Den enskilde har rätt att kräva det lagstiftningen föreskriver, men också att den anställde skall följa lag och rätt. En människa skall inte kunna kräva och inte få mer än en annan människa. Alla skall behandlas lika.
Fru talman! Jag blev något förvånad över de frågor som civilministern ställde till mig och centern. Den ena gällde landstingets fortbestånd. I den frågan gick vår partiledare ut när moderaterna lade fram sitt handlingsprogram och gav klart besked om att centern icke kunde vara med och tänka sig en avveckling av landstinget som sjukvårdskommun. Jag har också i mitt anförande tidigare sagt att vi anser det självklart att landstinget skall ha det övergripande ansvaret för hälsooch sjukvården. Beträffande skattestopp i kommunerna undrar jag: Har inte civilministern uppmärksammat att vi från centern konsekvent har sagt nej till s.k. skattestopp och att vi under fem år i regeringsställning också hävdade detta? Jag vill också gärna koppla över till utvecklingen i den offentliga sektorn. Vi från mittenregeringen lade fast principen om att vi skulle vara återhållsamma med de offentliga utgifterna, så att vi skulle få resurser att satsa på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Trots allt är den avbalanseringen viktig. Vi måste ha resurser om vi skall bygga ut välfärden för de många människorna. Jag skulle vilja ställa en fråga direkt till civilministern. Under de sex borgerliga åren växte den kommunala sektorn något mer varje år än regeringen lade fast i finansplanen eller hade i sina intentioner. Men vi ville inte ta till skattestopp, vi ville inte gå den vägen. Vi uttalade däremot fasta inriktningar. Jag vill fråga: Kan civilministern peka på någon detalj inom den offentliga sektorn som var aktuell under dessa sex år och förklara att socialdemokraterna ville gå längre i återhållsamhet än regeringens ambitioner var? Det skulle vara mycket intressant att få ett besked härvidlag. Jag vill framhålla att självfallet är resurserna avgörande för utvecklingen som sådan. Civilministern sade att när han kommer ut i landet och träffar centerpartister och andra — det var kanske kommunalmän i allmänhet civilministern syftade på — finner han att, medan man under tidigare regeringar gnölade ute i kommunerna, så tar man nu emot budskapet positivt. Civilministern och jag möter tydligen olika kommunalmän. Vi för vår del hade från regeringens sida positiva överläggningar med kommunalmännen. Nu däremot är många kommunalmän besvikna över att det inte händer någonting, och att inte alla de löften som ställts ut ges konkret tappning. Jag beklagar, fru talman, att vi inte kan föra en fullständig debatt nu, så att det kan ges besked i de många olika frågorna. Men vi kanske kan fortsätta efter det att talarlistan är genomgången.
Fru talman! Det var intressant att lyssna till civilministern, som ju är en sällan sedd gäst här i kammaren. Jag kan instämma i ganska många av de allmänna värderingar som civilministern gav uttryck för: om behovet av en demokratiskt styrd förvaltning med medborgarintresset i centrum, om riskerna med långtgående central reglering och centralstyrning, om behovet av att förnya formerna för styrningen av förvaltningen. Detta är intressant. Jag håller med om att ramlagarna skapar problem, därför att de ger ökat spelrum för särintressen. Men tyvärr följde inte civilministern upp dessa allmänna talesätt med några konkreta förslag om hur man skall tackla problemen. Det är därför inte så lätt att svara på frågan, om vi kan ställa upp på förnyelseprogrammet, innan vi har de konkreta förslagen på bordet. Den chansen har vi ju inte fått under detta riksmöte. Det är därför vi varit kritiska mot civilministern när det gäller formfrågan. Varför tog det så lång tid? Varför kom det inte några konkreta förslag? Varför valde ni att redovisa det här i form av en skrivelse och ta en debatt under riksmötets näst sista dag? Mot den bakgrunden är det alltså svårt att ge ett svar på i vilken grad vi från folkpartiets sida kan ställa upp på förnyelsearbetet. Vi har ett förflutet, som man i skrivelsen över huvud taget inte låtsas om, genom att vi under åren 1978-79 arbetade fram ett program för att få bort byråkrati och onödiga regleringar. Detta tycker jag är en viktig slutsats. Vidare sade civilministern faktiskt, att det i stort sett bara är inom barnoch äldreomsorgen som det finns köer. Jag vet inte om det var en ren felsägning. Men om man inom regeringen tror att det förhåller sig på detta sätt, är väl förklaringen att man icke har införskaffat en central statistik över hur det ligger till med köerna inom sjukvården. Jag har haft anledning att debattera detta med företrädare för regeringen tidigare — inte med statsrådet Holmberg. Men det här borde regeringen veta. Då kanske man inte hade hanterat den privata sektorn inom sjukvården så oklokt som man gjorde i samband med Dagmarreformen. Jag tycker att civilministern, som borde ha ett öppet sinnelag, skulle försöka ta reda på hur det är med väntetiderna inom sjukvården. Om man modifierade Dagmarreformen skulle kanske fler människor kunna få läkarvård. Då skulle regeringen inte behöva envisas med att motverka den privata läkarvården.
Fru talman! Jag vill bara kort till Karl Boo säga, att jag har hört många företrädare för de borgerliga partierna framhålla att det gäller att se till att man får en annorlunda mix i tillväxten när det gäller privat och offentlig verksamhet — det behövs mer utrymme för investeringar inom industrin. Då vill jag bara för egen del konstatera, att denna mix lyckades de borgerliga inte själva åstadkomma under den period då de var i regeringsställning. Däremot har vi för vår del under den tid vi nu regerat lyckats åstadkomma en sådan mix. Det var detta jag menade när jag tog upp den här problemställningen. Jag är glad över att Karl Boo svarar konkret på viktiga frågor som gäller den offentliga sektorn, när man uppmanar honom att göra detta, och att han tar avstånd från moderaternas program på flera viktiga punkter. Men det skulle kanske vara litet mer klädsamt för centerpartiet om dess representanter gjorde de markeringarna litet mer spontant och inte satt och tryckte på dem så att man får mer eller mindre tvinga fram dem. Låt mig sedan ta upp formfrågan, som flera talare — Björn Molin och Rune Rydén — berört. Varför valde regeringen formen av en skrivelse och inte en proposition? Ja, skälet var helt enkelt att vi ville ha mer av utarbetade, beredda och remissbehandlade konkreta förslag om vi skulle lägga fram en proposition. Men samtidigt menade vi att vi hade tillräckligt mycket att säga när det gällde att peka ut brister i den offentliga sektorn och formulera målsättningar för förändringar, peka på lagda propositioner, försök och kommande utredningsförslag för att det skulle vara intressant för riksdagen att få en redovisning och kunna föra en diskussion. Riksdagen har ju haft en arbetsgrupp där man diskuterat hur man skall förnya riksdagens arbetsformer; man vill att riksdagen i större utsträckning skall bli forum för debatt. Av det skälet kan man väl också se positivt på att regeringen prövat den här formen genom en fyllig skrivning och därmed givit möjlighet till en debatt i viktiga principfrågor. Det tycker jag inte kan vara någonting negativt för riksdagen eller någonting negativt för demokratin. Av skrivningarna i de propositioner som sedan kommer kan man klart se vad det är för avsikter regeringen har på den här punkten. Jag vill också göra några kommentarer i övrigt. Rune Rydén tog upp chefspolitiken. Det förslag som jag väntar skall komma från verksledningskommittén går ut på att regeringen och riksdagen skall få större möjligheter att styra myndigheterna i viktiga avseenden och att myndigheterna själva i större utsträckning skall kunna få bestämma om den egna inre verksamheten. Detta gäller också tillsättning av tjänster. En del som sker centralt skulle myndigheten själv kunna klara av. Vidare väntar jag förslag från verksledningskommittén också när det gäller chefspolitiken i övrigt och när det gäller formerna för tillsättande av generaldirektörer. Det är, Rune Rydén, ingen avvikelse från svensk praxis. Jag vill också säga några ord till Björn Molin. Jag använde ordet köer — vad jag menade var att det är två områden som riksdagen uttalat har prioriterat, nämligen barntillsynen och äldrevården. Jag är naturligtvis klart medveten om att vi har bristsituationer och köer inom akutvård och annan verksamhet, men det finns inte — vare sig man ser det från verksamhetens synpunkt eller från ekonomisk synpunkt — anledning att tillgodose de behoven genom volymutveckling i sjukhusvården totalt. Dem får man tillgodose genom omprioriteringar inom befintliga ramar. Det kan bli ett hårt jobb för landstingen att klara det, men jag menar att det är fullt möjligt att åstadkomma en sådan förändring.
Fru talman! Vi fick egentligen inte någon riktig förklaring av civilministern till att man valt den här handläggningsordningen. Han sade att man inte hade kommit tillräckligt långt i arbetet för att kunna lägga fram utarbetade, konkreta förslag, men man hade tillräckligt mycket, ansåg han, för att lägga fram en skrivelse. När man läser den här skrivelsen är det en sak som slår en: Det finns ju inget konkret i den, utan det är ett allmänt prat — allmänt tyckande, om man vill använda det uttrycket. Man kan verkligen fråga sig om det är rimligt att man lägger fram en skrivelse av den här karaktären för riksdagen för att vi skall ta ställning till och behandla den. Den påminner, som jag sade i mitt anförande, om en socialdemokratisk valbroschyr. Och anledningen till att den har kommit fram är antagligen just att det är mycket nära till ett val.
Fru talman! Jag vet inte vad civilministern kräver i fråga om spontanitet. När partiordföranden Thorbjörn Fälldin reagerar på ett moderat utkast till handlingsprogram är det väl en spontan handling. När jag i mitt inledningsanförande, utan att ha blivit tillfrågad, redovisar vår ståndpunkt, är det också en spontan handling. Självfallet finns det anledning att fundera över många frågor. Civilministern säger att en del propositioner är framlagda och att andra skall framläggas. Jag noterar att några propositioner har framlagts, men det finns ett inslag i dem som jag anser att man bör fundera över. Det har nämligen framkommit mycket av korporativistiska tankegångar i den framtidsskiss som socialdemokraterna för till torgs beträffande stora sektorer i samhället. Från rent politisk och parlamentarisk synpunkt finns det kraftiga invändningar att göra mot en sådan inriktning. Vi kan inte och får aldrig gradera rösträtten i det här landet, så att någon utöver vanlig och lika rösträtt i allmänna val på ett särskilt sätt i sitt ämbete och i sin yrkesutövning kan utöva en påverkan som ger intryck av att man har en förstärkt rösträtt. Den typen av samhällsutveckling kommer vi i centern verkligen att vara observanta på. När det gäller utvärdering av kommundelsnämndernas verksamhet är det oerhört viktigt att fundera över om intentionen i lagen har fullföljts. Eller har den politiska majoriteten skaffat sig möjligheter att öka den centrala styrningen i kommunerna? Det skulle göra mig mycket besviken om den fina lagstiftning som jag ändå bär huvudansvaret för, i praktiken skulle användas på ett helt annat sätt än vad som varit avsikten. Beträffande frizonspropositionen och dess tillämpning hade det varit bra om det getts möjligheter att arbeta med större frihet i stället för att vid varje tillfälle vara tvungen att fråga regeringen om lov. Även detta är en form av central styrning.
Fru talman! Jag kan förstå civilministerns ståndpunkt att man inte kan klara kösituationen inom sjukvården genom en volymökning. Men om man har den uppfattningen är det desto mer oförklarligt att man har slagit till mot de fritidspraktiserande läkarna. Den delen av Dagmarreformen innebär ju ett direkt bortfall av sjukvård. Hittills har lasarettsläkare haft möjlighet att tillgodose en del vårdbehov genom fritidspraktik. Om man således har uppfattningen att det inte att går att åstadkomma en volymökning, blir det ett bortfall av sjukvård. Jag hoppas att det blir möjligt att ompröva detta beslut när debattläget är lugnare. Vi kan instämma i en del allmänna synpunkter i denna skrivelse, men vi efterlyser konkreta förslag i den kommande propositionen. Det är vi tydligen inte ensamma om. Jag skall läsa upp ett litet betyg, som civilministern fick i en tidning i går. Där står: ”Civilminister Bo Holmbergs betyg fortsätter att sjunka. Han vill så väl. Men få är de konkreta reformer han genomfört och vaga är de experiment han rekommenderar. Hans språk har också tagit doft av den byråkrati, som han vill bekämpa.” Vad är det för ett illvilligt pressorgan som har skrivit detta? Jo, det är det socialdemokratiska regeringspartiets huvudorgan, tidningen Arbetet. Tyvärr måste jag instämma. Civildepartementets verksamhet under Bo Holmbergs ledning har präglats av god vilja men dålig förmåga.
Fru talman! Om Björn Molin skulle bekväma sig att titta igenom vad som har skett och studera den grund som har lagts, skulle han nog vara litet mera aktsam med orden. Jag kritiserade inte Birgit Friggebo för att hon fick till ”friggeboden”, ett sådant där litet tomtebloss, men vi har lärt oss att det går icke att åstadkomma en förnyelse av svensk offentlig sektor genom att göra en enstaka lagändring eller regeländring. Vi har dragit erfarenheter av de borgerliga regeringarnas misstag, och därför vill vi inte göra om dem, utan vi vill lägga fram ett förnyelseprogram där man mera på djupet tittar efter var bristerna finns, diskuterar dem ordentligt och lägger fast målsättningar. Jag vet mycket väl att det är något av en sjukdom hos oss politiker att vi tycker att det är bekvämare att diskutera organisationsförändringar och medel — 2 miljoner och 5 miljoner — men det är betydligt svårare att ta en diskussion om och lägga fast en målsättning för hur man vill ha det. Nu är det här en svår fråga, och då får också riksdagsledamöterna, om riksdagen skall behandla den på ett seriöst sätt, ta den som en svår fråga. Vi måste först ordentligt titta på vad det är som brister och lägga fast målsättningarna, sedan kommer organisationsförslag och medel. Jag tar lätt på den kritik som säger att det har hänt väldigt litet. Man skall inte försöka att inbilla svenska folket inkl. sig själv att man klarar dessa frågor med en enstaka lagändring, för frågorna har icke den karaktären. Jag fick en fråga av en journalist som påminner om den här debatten. Hon frågade om alla förändringar skulle gälla från den 1 juli 1986— ungefär som att man skulle kunna pricka in ett visst datum när folk skall bli lyckliga! Om vi tror att det går att klara detta genom att ändra någon enstaka regel, kommer vi definitivt att misslyckas, och det vill inte regeringen göra. Rune Rydén sade i sitt första inlägg att programmet inte innehåller någonting. När jag läste upp att det står i reservationen att det är centrala frågor som tas upp, devalverade Rune Rydén sitt första inlägg och sade: Ja visst, det innehåller centrala frågor, men det är ju så mycket prat omkring. Får vi hålla på en omgång till, blir vi tydligen överens om att det innehåller centrala frågor. Till Karl Boo vill jag säga två saker. Det ena är att Karl Boo får bekväma sig till att argumentera i sak och säga på vilken punkt förnyelseprogrammet skulle innehålla korporativa inslag. Icke på någon punkt handlar programmet om detta. Om Karl Boo syftar på det förslag som kommer i en proposition om närvarorätt för de anställda, vill jag säga att vi har ordentligt med belägg för — från universitet och gjorda studier — att här handlar det verkligen om att värna om den politiska demokratin men samtidigt också värna om personalens inflytande. Förslaget innefattar närvarorätt men inte förslagsrätt och möjlighet att avge reservation till protokollet; personalen får vara med på MBL-området. Det som skiljer Karl Boo och mig är kanske att det hos honom finns en benägenhet ibland att tänka bort den offentliga personalen. Men vi tänker Nr 166 inte bort någon grupp, vi tänker med olika grupper. Måndagen den Sedan vill jag glädja Karl Boo med att det decentraliseringsarbete som han 10 juni 1985 höll på med under sin tid som kommunminister kan han känna vara i trygga händer. Vi har lyckats med litet råge med det som Karl Boo försökte att Den offentliga åstadkomma när han hade ansvaret.

Fru talman! Av många på sistone vitt spridda affischer och annonser kan man få det intrycket att den offentliga sektorn skulle vara hotad i hela sin existens. Det är en orimlig tanke. Ingen vill faktiskt lägga ner sjukvård, skolor eller barnstugor. Vi vill ju i verkligheten ha mer, allt ifrån eget rum för alla i det gamla Sverige till skolplikt för alla från sex års ålder. Vi från folkpartiet tycker att det är buskpropaganda, när vissa socialdemokrater debatterar som om den offentliga sektorn skulle vara hotad av de borgerliga partierna. Men också buskpropaganda måste bemötas. Jag har begärt ordet för att än en gång förklara att också vi i folkpartiet slår vakt om den offentliga sektorn. Vi har en social-liberal ideologi. Det betyder först och främst att vi vill värna om alla som behöver vårt solidariska stöd. För oss är det en självklarhet att samhället har en skyldighet att se till att varje enskild människa som behöver hjälp får den. Det sker ju i Sverige huvudsakligen via den offentliga sektorn, som vi alla bidrar till via skattsedel. Så måste det nog faktiskt vara även i fortsättningen. Nu har emellertid regeringen i antibyråkratisk nit skrivit ihop sextio sidor om den offentliga sektorns förnyelse. Ambitionen, fru talman, var säkert god, men nog tänker åtminstone jag när jag läser detta på en viss prins av Danmark, nämligen Hamlet, som en gång sade: Ord, ord, ord. Samtidigt kan jag hålla med om vissa påståenden i regeringens skrivelse, t.ex. att den offentliga sektorn arbetar på andra villkor än den privata och — som det står i samma stycke: ”Det betyder att den offentliga sektorn måste utveckla andra och delvis annorlunda metoder för utveckling av arbetsformer, utrustning och organisation.

När vi i folkpartiet försöker slå vakt, inte bara om den offentliga sektorn utan också om privatläkarna, och motsätter oss Dagmarreformen, eller när vi tycker att dets.k. Pysslinginitiativet var bra, beror det inte på att vi menar att privatisering i sig är eftersträvansvärd. Vi vet att det inte heller är självklart att alla privata initiativ alltid är bättre och billigare än offentliga. Men vi gör det därför att vi tycker att de tjänster som främst erbjuds medborgarna genom den offentliga sektorn är så oerhört viktiga och därför att vi tror att konkurrens och mångfald stimulerar till nytänkande och till bättre lösningar, 62 både privata och offentliga. Vi tycker, precis som statsrådet, att man måste ”vara öppen för impulser och erfarenheter från andra sektorer”. Men vi i folkpartiet tar konsekvensen av den åsikten. Vi menar att de enskilda initiativ som tas när det gäller vård, utbildning och omsorg är värda uppmuntran, inte nya förbud. Vi tror inte att alla sociala tjänster som måste utföras i en välfärdsstat alltid blir bäst om stat, landsting eller kommuner har monopol på dem. Vi tror på enskilda initiativ också på det här området. Det skulle säkert bidra till en förnyelse inom hela vårdsektorn. Det verkar som om de som i annonser slår vakt om den offentliga sektorn fruktar att de som i dag är anställda där skulle bli arbetslösa bara därför att vi vill tillåta ett eller annat vårdhem eller daghem i enskild regi. Men så är det ju inte. Vad det handlar om är att några får sin lön från en annan arbetsgivare i stället och om att vårdsektorn skulle kunna tillföras nya impulser genom enskilda människors idéer och uppfinningsrikedom. Vi vet också alla att arbetsmarknaden i dag är hårt könsuppdelad och att det är kvinnorna som dominerar inom vård, utbildning och omsorg. Från folkpartiets sida skulle vi gärna se fler män i vårdyrken och fler kvinnor inom de tekniska yrkena. Men också vi måste acceptera hur verkligheten ser ut i dag. Kvinnorna har sin kompetens och sin erfarenhet framför allt inom vårdoch utbildningsyrkena. Och lika litet som vi vill beröva någon enskild människa vård eller utbildning, lika litet vill vi beröva någon kvinna jobb. Vi vill tvärtom underlätta för fler som gärna själva tar initiativ att skapa nya arbeten. Att tjäna pengar på traditionellt manlig verksamhet är inget fel. De som har en idé om hur bilar, gångjärn, telefoner eller kanoner skall tillverkas är välkomna att pröva sina tankar. Men att en förskolelärare eller en sjuksköterska skulle vilja pröva sina vingar och öppna eget är nästan omöjligt i Sverige. Det är det vi i folkpartiet vill ändra på! Det finns några tappra som stretar emot strömmen och trots kraftigt motstånd har lyckats förverkliga sina idéer om annorlunda vård, pedagogik eller drift. Deras resultat är goda. Till lägre kostnader än sina offentliga motsvarigheter bedriver de framgångsrika verksamheter med nöjda patienter, nöjda barn och nöjda föräldrar samt inte minst en nöjd och stimulerad personal. Sådant skall vi vara stolta över och uppmuntra, inte uppfatta som ett hot mot den offentliga sektorn. Det är tvärtom någonting som är bra för hela Sverige.
Fru talman! När man hör Karin Ahrland tala allmänt om vad folkpartiet står för blir man inte mycket klokare. Men Karin Ahrland har ju varit hälsovårdsminister, och under den tiden fick hon säkert insikter i hälsooch sjukvården.

Om Karin Ahrland med stöd av sakunderlag eller av erfarenheter från sin tid som hälsovårdsmi nister har sådana uppgifter, skulle det vara intressant att få veta vilket land som är förebild och vad det är för systemförändring Karin Ahrland önskar. Eller är det så, att man inom folkpartiet står på moderaternas sida när det gäller sjukförsäkringen och det förslag som moderaterna lägger fram till Landstingsförbundets kongress? Eller står folkpartiet på centerns sida och avvisar ett sådant ingrepp i hälsooch sjukvården? Jag har sett att folkpartiledaren har varit ute och rest. Han har varit i Danmark, och där han har upptäckt att det finns någonting som heter plejehjem, där man har sitt eget rum. Under den tid som Karin Ahrland var hälsovårdsminister, eller åtminstone när de borgerliga regeringarna styrde landet, byggdes det sådana sjukhem i Sverige. Det betyder alltså att det åkte landstingspolitiker till Danmark ungefär tio år före Bengt Westerbergs besök. Detta stärker mig i min tro att det händer så mycket i förnyelsearbetet att folkpartiet inte hinner följa med. Folkpartiets ledare hade alltså kunnat bespara sig utgiften att åka till Danmark — han kunde ha rest inom Sverige och sett att det här finns sjukhem där var och en har sitt eget rum och sina egna möbler. Om vi på ett konkret sätt skall föra den diskussion om viljeinriktning som har efterlysts, får man lov att precisera sig och inte tala så där allmänt som Karin Ahrland nyss gjorde.
Fru talman! Bo Holmberg började och slutade med att säga att jag talade mycket allmänt. Jag får kanske påpeka för Bo Holmberg att jag åberopade både Dagmarreformen och Pysslingen. Det är faktiskt saker som jag tror, och hoppas, att Bo Holmberg åtminstone har hört talas om. Sedan ville Bo Holmberg veta om det fanns något annat land som klarar sjukvården lika effektivt som vi i Sverige. Det är bara att åka till ett annat land vid Östersjön som heter Finland och se hur det är där. Men det är fullständigt ointressant för Bo Holmberg. Bo Holmberg gör i stället precis vad alla andra socialdemokrater gör, nämligen försöker indirekt påstå att jag gör angrepp på landstingen, vilket jag icke gör. Vad jag försöker göra är att tala för de enskilda initiativen som komplement till stat, kommun och landsting. Det är en helt annan sak, Bo Holmberg. Det tror jag att Bo Holmberg är tillräckligt begåvad att begripa. Jag vet att det byggdes hem med egna rum även under min tid. Men det finns inte tillräckligt ännu. Det är detta vi försöker arbeta för. Om då Bengt Westerberg vill se hur det är i ett annat land tycker jag att varje svensk politiker borde vara tacksam för att någon annan politiker åker utomlands och hämtar impulser från andra länder. Det kan aldrig vara någonting som skadar. Det kan tvärtom bidra till att vi får nya idéer för välfärden i Sverige.
Fru talman! Det är intressant att notera här i Sveriges riksdag att Karin Ahrland menar att det är något fel i den svenska modellen för vårt svenska sjukvårdssystem. Men hon har samtidigt inget alternativ att lyfta fram. Detta är intressant mot bakgrund av att man tycker att det förnyelseprogram som regeringen presenterat är ett klart ställningstagande för offentlig vård och för den offentliga sektorn, alltså ja till den svenska modellen och nej till en systemförändring. När man frågar var folkpartiet står, för en systemförändring eller någonting annat, har man bara allmänt tal att komma med. Folkpartiet måste precisera sig i debatten. Annars kvarstår min bedömning från mitt inledningsanförande, nämligen att folkpartiet åker släptåg efter moderaterna och har ingen egen profil när det gäller synen på den offentliga sektorn och den offentliga vården.
Fru talman! Bo Holmberg undrar vad jag menar är fel med den svenska modellen. Han säger att jag inte hade något alternativ. Det värsta felet i den svenska modellen har socialdemokraterna infört för ett år sedan. Det heter Dagmar. Dagmar, fru talman, var en gång känd som en god drottning i Danmark. Den Dagmar som vi numera känner är inte någon god efterträdare till den vårdvänliga kvinna som den historiska Dagmar var. Det är en systemförändring, Bo Holmberg, som vi alltså mycket gärna vill vara utan. Jag får tydligen upprepa vad jag sade, för det är möjligt att Bo Holmberg inte hörde på i början. Det är ibland svårt att höra allt när man har suttit länge. Det är en orimlig tanke att den offentliga sektorn skulle vara hotad. Det är buskpropaganda att säga att vi vill lägga ner den offentliga sektorn. Tvärtom vill vi slå vakt om den. Nu har jag citerat direkt ur mitt inledningsanförande. I övrigt kan jag rekommendera civilministern att läsa protokollet i morgon.

Fru talman! Jag lyssnade bl.a. till Karin Ahrlands inlägg, och hon kom snabbt in på Hamlet. Det är lätt att göra här i riksdagen, för redan i dagsljus möter man en och annan vålnad. Men man kan också göra det när man läser regeringens skrivelse nr 202 om den offentliga sektorn. Den är onekligen fylld av många ord och få tankar, och då går givetvis också associationerna till Hamlets kända uttalande där Shakespeare säger: ”Upp flyga orden, tanken stilla står, ord utan tanke aldrig himlen når.” När man läst regeringens skrivelse kan man säga: Upp flyga orden, tanken stilla står, propositioner utan tankar aldrig riksda'n når. Det får man tacka civilministern för. Detta är alltså inte en proposition utan det är en skrivelse, därför att den är så tom på tankar. Hade den innehållit något konkret hade vi i stället haft en proposition, som här har påpekats ett flertal gånger. Jag skall inte gå in på innehållet i skrivelsen men väl omslaget. Jag skall strax återkomma till det. Jag har gjort några reflexioner med hänsyn till de utsökta begreppsglid ningar som har förekommit i denna debatt liksom i andra tidigare debatter. Arne Gadd, finansutskottets ordförande, sade först att moderaterna vill privatisera allt från parkanläggningar till barnomsorg. Och nästa gång Arne Gadd hade ordet sade han att moderaterna hävdar att allt kan privatiseras av offentlig verksamhet. Det är sådana glidande formuleringar som är mycket förledande, och det är naturligtvis meningen att de skall vara det. Vi har aldrig sagt någotdera. Vi säger att alla verksamheter som sker i offentlig regi kan tänkas förekomma i privat regi, givetvis med undantag av t.ex. försvar — även om det som bekant också var privatiserat förr i världen i form av legoknektar. Domstolsväsendet, utrikesdepartementets verksamhet, rättsväsendet, osv. skall naturligtvis inte privatiseras, men vi säger att när det gäller sådan offentlig verksamhet som mycket väl också kan ske i privat regi, skall man ge möjlighet för privata att gå in. Så får man se hur stor del av denna sektor som privatiseras. Nu har man gjort ett stort nummer av detta och säger att det är en systemförändring, och det låter förfärligt i svenska folkets öron. Den enda systemförändring svenska folket vill ha är att Systembolaget skall hålla öppet på lördagar — alla andra systemförändringar är man emot. Civilministern har letat upp ett uttalande av Per Nyström i den nyligen utkomna boken 1989”, där Per Nyström analyserat moderaternas program och kommenterar vårt systemskifte genom att vi angriper själva kärnan i den sociala reformpolitiken eller den sociala trygghetsverksamheten. Det är fullständigt nonsens. Men Per Nyström som utpräglad marxist har mycket svårt för klara begrepp, så därför vill jag inte uppehålla mig längre vid det. Men även civilministern sade att moderaterna driver kravet på systemskifte och privatisering. Det är också en sådan där glidning i begreppen som är helt inadekvat och som aldrig står sig vid en närmare analys. Alldeles oavsett att det är 1,4 miljoner människor anställda i den offentliga sektorn är det ett helt ointressant uttalande. Vad vi vill ha är alltså även enskild verksamhet inom olika sektorer i samhället där man har offentlig verksamhet. Det går att konkretisera på följande sätt. Regeringens skrivelse nr 202 har titeln Den offentliga sektorns förnyelse, och det vänder jag mig mycket bestämt mot. Fru talman! Det är inte alls fråga om att den offentliga sektorn skall förnyas. Sektor är ett ytbegrepp, som alla vet, och nu gäller det omfattningen av den offentliga verksamheten. Det är den offentliga verksamheten som skall förnyas, och vi hari det sammanhanget två synpunkter i moderata samlingspartiet: Vi vill att den offentliga sektorn skall minska. Samtidigt skall det ske en förnyelse av den offentliga verksamheten genom att man får in privat verksamhet som kan få konkurrera på likvärdiga villkor. Sedan får vi se vilken verksamhet som är effektivast, vilken verksamhet som enskilda medborgare väljer om de har möjlighet till ett fritt val. Därför har jag slutligen, herr civilminister, inget yrkande men en önskan: När propositionen om detta område till slut kommer, skall den inte heta Den offentliga sektorns förnyelse utan Den offentliga verksamhetens förnyelse.
Fru talman! Värdet med den här skrivelsen är ändå att vi här i kammaren har fått en viss debatt, som jag tycker har varit nog så intressant. Jag vill gärna så här i slutet av debatten fullfölja ett par redovisningar som jag inte hann med i replikskiftet. När det gäller frizonskommunerna och landstingen tycker jag att det finns anledning att beakta att det väsentligaste självfallet är att man ser över den statliga myndighetsutveckling som kommer in i bilden för dem. Jag är däremot — det vill jag säga till civilministern — väldigt tveksam till att man går in och river alltför mycket i den kommunallag som ändå reglerar möjligheterna för bl.a. de mindre partierna att vara med i en beslutsprocess som är nog så viktig i den kommunala parlamentariska situationen. Därutöver vill jag gärna säga att jag tycker att man när det gäller de ekonomiska ramarna borde få större frihet att regionalt och lokalt använda sina tilldelade resurser. I fråga om den regionala inriktningen hoppas jag att de intentioner som den icke-socialistiska regeringen gav uttryck för med länsanslagen skall kunna utvecklas i betydligt snabbare takt än som har skett de senaste tre åren. I det sammanhanget vill jag gärna åberopa vad landshövding Hans Hagnell ofta säger: Ge oss resurserna, och vi skall nyttja dem mycket bättre än när vi får dem med starka statliga styrningar. Civilministern hänvisar i sitt resonemang till att vi måste ha kvar mycket starka politiska styrningar. Jag kan gärna instämma i att det i framtiden måste vara så, att regeringen styr inriktningen — och inte myndigheterna i så stor utsträckning som de har gjort i en självpåtagen roll under många decennier. Förvaltningsutredningen gav i det avseendet vissa besked, som jag tycker att det finns anledning att verkligen fundera över i ett framtidsperspektiv. Jag ställde tidigare en fråga till Arne Gadd när det gällde statens insatser för barnomsorgen — om man inte borde ge nyttjarna större möjligheter att bestämma hur de statliga pengarna skall användas än enligt det förslag som socialministern i en senare tappning har förelagt riksdagen och också fått beslut om. Jag skulle vilja säga, fru talman, om jag får vara djärv nog att göra det, att jag kan instämma i mycket av Bo Holmbergs intentioner, som han i utgångsläget har presenterat. Men jag är självfallet, med det bedömningsperspektiv som jag har, benägen att säga att han i regeringen inte får ut mycket av dem, eftersom det finns doktrinära uppfattningar hos andra regeringsledamöter som hindrar den inriktning som Bo Holmberg ofta förtjänstfullt har uttalat sig för. Fru talman! När Bo Holmberg hoppas att vi skall pröva förslagen positivt, vill jag gärna säga att vi självfallet skall pröva dem positivt. Vi har från centerns sida, och jag personligen, många gånger sagt att vi skall göra allt vad vi kan för att avreglera och minska tvång och onödig byråkrati. Men jag kanske får sluta mitt inlägg med förhoppningen att vi efter höstens val från centern skall kunna lägga fram riktlinjerna och då få uppleva samma välvilliga tolkning från socialdemokraternas sida.

Fru talman! Under den senaste riksdagsperioden har regeringen och riksdagen frånhänt svenska kyrkan stora ekonomiska resurser. Det började med en avveckling av det statsbidrag som utgick till kyrkofonden för stöd till Nr 166 en kyrklig skatteutjämning på 88 milj.kr. Det var i sig ett hårt slag för finansieringsplanen för svenska kyrkan. Enligt denna plan skall svenska 10 juni 1985 kyrkan kunna bidra med skatteutjämningsresurser till de inkomstsvaga kyrkliga kommunerna, alltså de små församlingarna. fr.o.m. förra året har tillkyrkofonden juridiska personer. Staten är nu ensam skattedragare när det gäller juridiska personers inkomster. Tidigare fick svenska kyrkan 50 96 kompensation. Man beräknade att inkomstbortfallet för svenska kyrkan i 1982 års taxering var 170 milj.kr. Riksdagen beviljade endast hälften av det beloppet, nämligen 85 milj.kr., som skulle användas dels som utfyllnad i fråga om de svåraste inkomstbortfallen i de församlingar som hade stora inkomster från juridiska personer, dels som en skatteutjämning — över kyrkofonden — för svaga församlingar. Nu föreslår regeringen, märkligt nog, i propositionen i fråga en ytterligare minskning av den mycket blygsamma 50-procentiga kompensationen med 14 96, nämligen med 12 milj.kr. I propositionen säger man att det sker med hänsyn tagen till att det är den förändring som den kommunala sektorn som sådan har fått uppleva i form av neddragningen. Först och främst måste man göra klart för sig att det var en väsentlig skillnad på förslagen i utgångsläget förra året. Man hade inte gjort någon jämförelse när man drog ned kompensationen till svenska kyrkan med 50 96 —från 170 milj.kr. till 85 milj.kr. Utifrån det — låt mig säga — mycket felaktiga utgångsläget föreslår man nu en ytterligare neddragning med 14 96, alltså med 12 milj.kr. Det är brutala förändringar som görs gentemot svenska kyrkan. Tidigare beräknades statsbidragen till de frikyrkliga församlingarna på basis av statens bidrag till svenska kyrkan. Det fördes på den tiden en diskussion inom Frikyrkorådet om det skulle vara 8 eller 10 96. Skulle vi göra samma bedömning i dag skulle det innebära en förfärande neddragning av bidragen till de fria kyrkliga samfunden. Det kan vi inte göra — det gjordes icke heller under den borgerliga regeringstiden. Vi säger i centerpartiet att dessa samfund behöver ett ordentligt statligt stöd, både till verksamhet och till lokaler. Jag ville bara notera denna jämförelse som intressant i den diskussion vi nu har. Vi måste vara medvetna om att kyrkomötet tre år i rad har vädjat till riksdagen att bevilja 88 miljoner i fullständig kompensation för inkomstbortfallet till följd av förändringen beträffande slopandet av beskattningen av juridiska personer. Låt mig vara djärv och säga att det är litet omoraliskt att de övriga partierna, trots att deras representanter i kyrkomötet tre år i rad har rekommenderat och vädjat till staten att ge dessa bidrag, ändå vinkar med kalla handen när frågan är aktuell för avgörande. Det är nödvändigt att dessa partier — samtliga utom centern — funderar över hur de på detta sätt kan förändra sin attityd från kyrkomötet och företräda en annan i riksdagen. I centern följer vi upp intentionerna från kyrkomötet och föreslår att riksdagen nu skall bevilja svenska kyrkan 176 851 000 kr. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen i kulturutskottets 70 betänkande 23.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 23 behandlas förslaget i kompletteringspropositionen om vissa ersättningar till kyrkofonden. Därtill behandlas också en centerpartimotion, som Karl Boo här har redogjort för. Anslaget till kyrkofonden är avsett att täcka såväl det nuvarande anslaget, med samma beteckning, som anslaget Bidrag till kyrkomötet. Riksdagen beslutade vid 1982/83 års riksmöte att kostnaderna för kyrkomötet senare skulle betalas ur kyrkofonden. Förslaget har godkänts av kyrkomötet, varför det nu aktuella anslaget bör räknas upp med 50 000 kr. Utskottet har också tagit ställning till frågan om ersättning till kyrkofonden för uteblivna inkomster till följd av avskaffandet av den kommunala beskattningen av juridiska personer. Förslaget är att samma regler skall gälla som för kommunerna, vars bidrag för 1986 riksdagen nyss beslutade minska med 14 96. Motsvarande beräkning har gjorts när det gäller kompensationen till församlingarna under 1986. Det innebär — vilket Karl Boo också sade — en minskning med 12 milj.kr. Kompensationen för år 1986 kommer därmed att uppgå till 73 milj.kr. Centerns förslag synes innebära att partiet räknar med samma kompensation som regeringen och utskottsmajoriteten för andra halvåret 1985, dvs. nu i höst. Det är 42,5 milj.kr., vilket utgör hälften av de 85 milj.kr. som enligt tidigare beslut skall utgå för 1985. För 1986 har Karl Boo sagt att det skall utgå full kompensation till församlingarna för de skatteinkomster som bortfaller, dvs. 170 milj.kr. Men centern måste då anse att redan under första halvåret — vilket är senare hälften av det budgetår som vi här diskuterar — skall huvuddelen av de 170 miljonerna utgå, nämligen tre fjärdedelar, 127,5 milj.kr. Nu säger Karl Boo också att församlingarna är mindre än kommunerna och att de därför drabbas särskilt hårt. Men jag tror inte att man kan generalisera. Det finns kommuner som drabbas hårdare än andra och det finns även, när man tar bort hela kompensationen till församlingarna, församlingar som drabbas hårdare än andra. Det säger också centerns företrädare indirekt i sin reservation, eftersom de föreslår att de extra 91 miljonerna skall användas dels till den ordinarie kyrkliga skatteutjämningen, dels till en extra skatteutjämning i de fall borttagandet av den kommunala beskattningen på kyrkliga kommuner slår särskilt hårt. Utskottet har biträtt propositionens förslag. Vi ser ingen möjlighet att få fram dessa 91 milj.kr., något som däremot Karl Boo tydligen gör. Visserligen har kyrkomötet vädjat om full kompensation, men vi vet alla att när det sker en neddragning begär alla organisationer och verk att kompensation skall uppnås på något sätt, med statsbidrag. Vi har helt enkelt inte i något av de andra partierna funnit möjligheter att ta fram de här 91 miljonerna, och därför har vi avstyrkt motionen. Nu säger Karl Boo att det är kalla handen från vår sida. Ja, det är väl så i nuvarande budgetläge, att det är kalla handen till väldigt många olika krav som vi möter. Så har det varit också i det här fallet, även om flera av oss säkert skulle önskat att församlingarna hade mer medel att använda sig av i sin värdefulla verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Kulturutskottets ordförande säger att de 91 miljoner som behövs för att uppfylla de krav vi ställer i vår motion och i vår reservation inte finns. Jag vill påstå att det alltid är fråga om prioritering — det är fråga om hur man uppskattar och värderar en verksamhet. Vi från centern menar att just det arbete som svenska kyrkan och de fria samfunden bedriver är så viktigt i vårt moderna samhälle att man måste få resurser för att klara sin betydelsefulla verksamhet. Vi måste ha med den kristna etiken, den humanistiska åskådningen, när vi formar vårt framtida samhälle. Det är den prioriteringen vi från centern har gjort när vi föreslår att dessa pengar skall utgå till svenska kyrkan för att man skall kunna klara sin mångfald av verksamheter också i de små församlingarna. Vi tycker att det är mycket viktigt att vi kan behålla den territoriella, geografiska täckningen — med svenska kyrkans verksamhet över hela landet. Då måste verkligen samhället hjälpa till för att målet skall nås. Jag blir också förvånad när Ingrid Sundberg säger att det inte alls finns möjligheter att uppfylla någon del av våra önskemål. Min fråga till regeringen och till utskottets majoritet blir: Vad är det för motiv som säger — när man hade så olika utgångslägen förra året — att man även i år skall minska kyrkans andel med 14 96, eller med 12 miljoner? Inte ens den lilla förändringen, att ge full kompensation enligt förra årets modell, har majoriteten orkat med. Jag vill bara säga att det är någonting av ett svek mot kyrkan att inte ha en positivare syn då det gäller att hjälpa till med de här viktiga ekonomiska insatserna.
Herr talman! Utskottet hade aldrig att ta ställning till något krav på höjning med 12 milj.kr.; detta är beloppet för den reella minskning som sker det här året. Vad vi hade att ta ställning till var centerns krav på 91 miljoner. Jag tycker att det är tråkigt om Karl Boo bedömer de olika partiernas inställning till svenska kyrkans och frikyrkans verksamhet efter hur mycket statsanslag man vid ett sådant här tillfälle anser att det kan avsättas för verksamheten. Detta är, som väl är, inte det avgörande. Jag hörde heller ingenting från Karl Boo om varför man har begärt denna överkompensation. Det är faktiskt på det sättet att församlingarna räknar efter kalenderår, medan vi här fastställer anslagen för budgetår. Vad Karl Boo har gjort är att han har begärt kompensation för hela 1986, medan anslagen för första halvan av det ifrågavarande budgetåret är det enda vi skall besluta om nu. Dagens beslut ligger alltså fjärran från de 12 miljonerna. Indragningen av dessa 12 miljoner kan säkerligen bli något som känns hårt i flera församling ar, men det har varit nödvändigt att göra på detta sätt mot bakgrund av det nuvarande budgetläget. Dessutom är det märkligt att inte centern spar hälften av anslaget och ställer yrkande därom nästkommande år, när behandlingen av anslagen för hösten 1986 kommer att ske här i kammaren.
Herr talman! De tekniska lösningarna kan man diskutera. De viktigaste är att få besked huruvida övriga partier — alltså utöver centern — är beredda att ge svenska kyrkan de 170 miljoner som det här är fråga om. Detta är det väsentligaste beskedet till svenska kyrkan i dag. Jag vill gärna för min del säga att det lyckligtvis inte bara är ekonomin som avgör aktiviteter och verksamheter. Självfallet är det mycket av personligt engagemang och frivilliga insatser som bär upp verksamheten både i svenska kyrkan och i frikyrkosamfunden. Men ekonomin är väldigt viktig om man skall kunna bedriva en konkret verksamhet av det slag som det här är fråga om. Vi vet också att omläggningen 1982/83 innebar en solidaritetsförklaring när det gäller de olika församlingarna inom svenska kyrkan, då man höjde kyrkoavgiften från 10 öre till 16 öre för att över kyrkofonden finansiera skatteutjämningen. Det var en solidaritetshandling— jag har sagt det tidigare i denna kammare -— från de rikare församlingarna och kyrkokommunerna i förhållande till de svagare. Men skall vi klara finansieringen av det skatteutjämningssystem vi har lagt fast, måste vi också få inkomster utöver de nuvarande intäkterna, som är baserade på den grund jag nyss nämnde.
Herr talman! Jag är glad att Karl Boo sade det han sade om kyrkans verksamhet i stort — att den inte enbart är relaterad till det anslag vi här skall besluta om. Men kvar står det något märkliga, att när Karl Boo kräver att utskottet skall göra utfästelser om 170 milj.kr. för 1986, begär han också att detta riksmöte skall ta ställning till anslag under ett budgetår som vi inte skall besluta om förrän nästa år. Vad vi haft att ta ställning till är det konkreta kravet från centerpartiet, och utskottet har avstyrkt yrkandet om 91 milj.kr. Ingen — varken socialdemokrater, moderater eller folkpartister — har sett någon möjlighet att finansiera dessa 91 miljoner. Jag upprepar, herr talman, att det är detta vi tagit ställning till.
Herr talman! För svenska kyrkan är det viktigt att få besked om de 170 miljonerna, och för svenska kyrkans verksamhet gäller kalenderår. Därför bör riksdagen självfallet bevilja dessa medel. Det är den tekniska bedömning som motionärerna och utskottsminoriteten gjort. Däremot hade det stått kulturutskottets ordförande fritt att ta initiativ i utskottet för en annan utanordning av i princip samma pengar. Den möjligheten hade således utskottsordföranden haft, om hon velat utnyttja den.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att det är ett nytt riksmöte som börjar i höst. Det riksmötet är inte bundet av utfästelser för budgetåret 1986/87.
Herr talman! Det är ändå nu vi fattar beslut om budgeten för nästa budgetår, alltså från den 1 juli 1985 till den 30 juni 1986. I princip är det ju så. Det är detta hela den statsreglering går ut på som vi i morgon skall fatta beslut om.